Herr talman! Jag vill först konstatera att själva sakfrågan har blivit löst under den tid som har förflutit mellan det att frågan ställdes och svar gavs. Jag konstaterar vidare att skälen till att svar inte kunnat avges tidigare är dels egna utlandsresor som jag har företagit, dels att riksdagen har haft uppehåll för ferier. Slutligen vill jag när det gäller flyktingspionage säga att svensk lagstiftning har klara bestämmelser som förbjuder sådana former. Om någon känner till exempel på flyktingspionage bör anmälan göras till polismyndighet.
Herr talman! Jag tackar för det beskedet. Jag hade nog på känn att det var så som herr utrikesministern har sagt. Vi skall dock inte låta förleda oss att tro att allt är frid och fröjd nu, t.ex. mellan tjeckoslovakiska medborgare i Sverige och deras tidigare hemland. Det motbjudande kravet på en avsevärd summa pengar, olika för olika kategorier människor, för att bli fri från tjeckoslovakiskt medborgarskap finns t.ex. kvar. Jag noterar att utrikesministern är positivt inställd till dessa frågor. Å min sida lovar jag att återkomma när det ånyo finns skäl — det är väl troligt att det blir så.

Herr talman! Jens Eriksson har i en interpellation riktat vissa frågor till försvarsministern som berör avgränsningen av kontinentalsockeln och fiskezonerna mellan Sverige och Sovjetunionen i Östersjön. Jens Erikssons interpellation är föranledd av att han den 6 februari i år deltog i en estraddebatt med temat ”Fiske i Fredens hav” anordnad av Föreningen Sveriges sjöfart och sjöförsvar. Till denna hade inbjudits representanter för fiskeriorganisationer, marinen och jordbruksdepartementet. Vid denna debatt skulle enligt Jens Eriksson marinens representant ha hävdat ”att det vore bättre om Sovjet fick hela det omstridda området öster om Gotland, den s.k. vita zonen”. Jens Eriksson vill nu veta om regeringen ställer sig bakom ett sådant påstående. Mot denna bakgrund har Jens Eriksson frågat försvarsministern: 1. Har detta påstående någon förankring i försvarsdepartementet? 2. Är försvarsministern beredd att ta avstånd från den vid debatten och i radio framförda åsikten? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Enligt vad jag har inhämtat, har marinens representant talat emot att det omtvistade området läggs under gemensam svensk-sovjetisk administration. Dessutom gjorde han i debatten klart för åhörarna att de åsikter han framförde var hans rent personliga. Regeringens inställning till frågan om hur gränslinjen mellan Sveriges och Sovjetunionens kontinentalsockel och fiskezoner bör dras kan beskrivas med några få ord. Enligt regeringens uppfattning bör gränslinjen utgöras av en mittlinje mellan de båda länderna under fullt beaktande av de svenska öarna Gotland, Fårö och Gotska sandön.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min interpellation. När jag ställde interpellationen kände jag inte till de verkliga förhållandena. Jag trodde att Cay Holmberg var enbart militär och att han i den egenskapen representerade marinen. Visserligen angavs det i programmet att han var internationellrättslig expert, men jag visste inte att han var en av Sveriges främsta auktoriteter på området, inte heller att han representerat Sverige under mer än tio år vid internationella havsrättsförhandlingar. Men det gör saken mycket allvarligare. Jag förstår därför till fullo att utrikesministern i stället för försvarsministern svarar mig. Utrikesministern säger i sitt svar att Holmberg gjorde klart för åhörarna att de åsikter han framförde var hans rent personliga. Det är helt rätt, och jag har heller inte påstått något annat. Det är just av den anledningen jag finner det angeläget att få besked om regeringens ställning i frågan. Utrikesministern säger också i sitt svar att marinens representant enligt Jens Eriksson skulle ha hävdat etc. För att undvika missförstånd om att någon annan uppfattat Holmbergs yttrande på annat sätt tar jag mig friheten att läsa upp det reportage som sändes i Gotlands lokalradio den 7 februari och som jag begärt och fått utskrivet: Reportern: Det är bättre att Sovjet får hela den vita zonen öster om Gotland än att det går en zon innanför där Sverige och Sovjet delar upp området mellan sig. Det sade kommendör Cay Holmberg, expert på havsrätt, när företrädare för fiskerinäringen, jordbruksdepartementet och marinen i går samlades för att diskutera fisket i Östersjön. Cay Holmberg: Ja, jag tror det. Jag tror att så länge vi behåller den här zonen som ett oskrivet blad, då står åsikt mot åsikt. Och Sovjetunionens uppfattning, den vet vi ju. Den är att den här zonen skall vara en gråzon där bara Sverige och Sovjet skall ha en restriktion, och vi vet att det är Sovjetunionens uppfattning att det bara är östersjöstaterna som skall ha någonting att säga till omi Östersjön. Man vill alltså utestänga alla andra nationer och göra det här till ett fredens innanhav. Och det finns då risk för att en sådan här gråzon skulle kunna bli embryot som man skulle kunna arbeta vidare ifrån och trycka ut andra nationer än östersjöstaterna ifrån Östersjön. Därför tror jag att även om vi gav Sovjetunionen hela den här omtvistade zonen så skulle de inte vilja ha den därför att de vill inte ha en gräns. Jag tror att ur svensk säkerhetspolitisk synvinkel är det väsentligt att vi får en gräns så att vi undviker det här som man kallar för krypande jurisdiktion, då Sovjetunionen successivt sakta men säkert flyttar fram sina positioner i Östersjön. Jag tror att de vill ha hela Östersjön, möjligen med undantag av det svenska territorialhavet. Reportern: En gränsdragning till varje pris, den åsikten hävdade kommendör Cay Holmberg, expert på havsrätt. Men någon större förståelse för det resonemanget fick han inte från företrädarna för fiskerinäringen. Så här reagerade ordföranden i Sveriges fiskares riksförbund, Jens Eriksson. Jens Eriksson: Det var ett av de mest cyniska uttalanden jag har hört, därför att jag kan inte för mitt liv fatta att det är bättre att ge ryssarna hela zonen än att åtminstone ha tillgång till den och fiska i den. Det är för mig ofattbart. Jag vet inte hur man kan ha sådana åsikter. Reportern: Av säkerhetspolitiska skäl menar Cay Holmberg att det är bättre att ha en gräns än att inte ha någonting alls, som i dag. Jens Eriksson: Jag anser att vi har gränser i dag. Vi har t.o.m. två gränser i dag, där Sovjet är vid den ena och vi vid den andra. Vi har en gräns som går 12 mil ifrån Gotland, och sedan har vi ett område som är ingenmansland mitt emellan, och det är ju det som vi skall ha till svenskt vatten. Jag kan inte fatta att man säger att vi inte har någon gräns i dag. Reportern: Du tror inte då att om Sovjet fick hela zonen, att det skulle förhindra den utfiskning som i dag sker? Jens Eriksson: Det skulle jag kunna tänka mig att det kan göra, men det skulle ju vara horribelt om man skulle ge bort vatten som i realiteten är svenskt till Sovjet, när vi åtminstone har rättighet att vara där i dag. För mig är det ofattbart, hans synpunkt och hans ståndpunkt. Det är klart att man kan ha den när man inte är beroende av att fiska eller någonting annat, men för mig är det helt otänkbart. Reportern: Det vore en eftergift att ge hela den vita zonen till Sovjet, hävdade samtliga företrädare för fiskerinäringen bestämt. Antingen skall Sverige ha sin beskärda del eller också bör zonen fredas helt. Reporter i det här inslaget var Elisabeth Jansson. Jag kan också hänvisa till reportage i tidningar som bekräftar att jag har rätt i min uppfattning beträffade vad marinens representant och havsrättsexpert yttrat. Jag kan inte rå för, herr talman, att jag känner oro inför vad som kommer att ske med denna vita zon. För mig är det en självklarhet att den tillhör Sverige. Jag ser det som oerhört allvarligt med uttalanden av detta slag av en av de främsta experter Sverige har — även om det är personliga synpunkter. Han säger också att han är förvissad om att Sovjet inte skulle anta erbjudandet att överta zonen. Var har han erhållit denna förvissning? Jag vet att frågor av detta slag omges med stor sekretess, och jag är medveten om att utrikesministern varken för mig eller för kammaren är beredd att eller kan lämna fullständiga svar beträffande vad som pågår. Min inställning som representant för svenskt fiske är att det är angeläget att frågan om den vita zonen löses, så att det rovfiske som pågår inom denna zon upphör och att fisketrycket minskar. Jag menar att en ändring tills.k. grå zon tills uppgörelse nås skulle vara att föredra. Jag har arbetat mycket med den här frågan. Det känner utrikesministern väl till. Vi har ju träffats tidigare i detta ärende. Jag har skrivit brev till partiledarna och statsminister Palme, och jag har tillsammans med representanter för fisket uppvaktat statsministern i frågan. När jag hör UD:s havsrättsexpert och tillika marinens representant göra officiella uttalanden av det slag som skedde blir jag både ledsen och arg. Det är inte vem som helst som uttalat sig, och det är allvarligt. Jag har i svaret fått klart besked om regeringens inställning till hur gränsdragningen bör ske. Det hade naturligtvis varit bättre om statsrådet kunnat säga skall ske. Jag tar svaret som ett uttryck för att inga tankar på och resonemang om att skänka bort våra vatten förekommer annat än hos representanten för marinen och tillika havsrättsexperten hos UD, inte inom regeringen. Jag drar också av statsrådets svar den slutsatsen att UD:s havsrättsexpert talar på olika sätt: på ett sätt när han representerar regeringen vid förhandlingar och på ett annat sätt när han uppträder offentligt som representant för marinen och därvid framför personliga åsikter. Jag har den inställningen att man måste lita på en ministers ord, och jag vore tacksam om statsrådet ville bekräfta att mina slutsatser är riktiga.

Herr talman! Jag är helt enig med Jens Eriksson om betydelsen av att svenska fiskare får tillgång till vatten i Östersjön. Jag kan försäkra att det från regeringens sida inte finns något som helst intresse av att överlämna fiskevatten på det sätt som — i ett tydligen mycket tillspetsat uttalande — har angetts av den expert som Jens Eriksson här har nämnt. Jens Eriksson har själv haft en debatt med denne expert vid den konferens där de här synpunkterna kommit till uttryck. Vår ståndpunkt är att en gräns för fisket bör dras mitt emellan de öar som jag nämnt och fastlandet på den sovjetiska sidan. Det är den bästa och mest naturliga lösningen. Jag delar också Jens Erikssons oro för de överuttag av fisk som nu förekommer i det här området. Från svensk sida kommer vi att på olika sätt försöka verka för rimligare storlek på de fångster som olika länders fiskeflottor tar upp.
Herr talman! Jag sätter värde på utrikesministerns klara besked på den här punkten. Jag hoppas att regeringens företrädare skall kunna leda dessa förhandlingar till ett resultat som blir framgångsrikt inte bara för svenskt fiske, utan också för hela nationen.

Herr talman! Jens Eriksson har i en interpellation frågat mig vad jag avser vidta för åtgärder beträffande forskningsfartyget GOA. Först vill jag kommentera några av de uppgifter som lämnats i Jens Erikssons interpellation. Forskningsfartyg i Sverige, exempelvis fiskeristyrelsens fartyg Argos, har till skillnad mot vad Eriksson påstår avsevärt mer avancerad utrustning än fartyget GOA. GOA:s trålvinsch är inte någon nyinstallation utan har funnits sedan fartyget byggdes. Att efter 18 år byta ut en vinsch är inte ovanligt på ett motsvarande svenskt fartyg. Bakgrunden till att GOA kom att upprustas i Sverige var att det skulle bli svårt att genomföra upprustningen på plats i Angola. Totalkostnaden i Sverige bedömdes ej bli högre än för motsvarande upprustning i exempelvis Portugal. Upprustningsoch transportkostnaderna om totalt drygt 12 milj.kr. skall vidare jämföras med kostnaderna för ett motsvarande nybygge om 30-40 milj.kr. Till upprustningsoch transportkostnaderna kom sedan forskningsoch däcksutrustning samt reservdelar för ca 1,3 milj.kr. Jag vill också framhålla att det svenska biståndet till fiskeriundersökningar genom GOA är en av tre huvudkomponenter i ett svenskt fiskesektorsstöd till Angola. Dessa tre komponenter, vilka skall ses som delar i ett utvecklingsstöd, inriktat på landets produktion och försörjning för Angolas av krig och svält drabbade befolkning, är följande: 2. Stöd med båtar, redskap och utbildning för att främja kustnära fiske längs Angolas kust från Luanda och norrut. Alla tre komponenterna är viktiga för utvecklingen av Angolas fiske och försörjningen med baslivsmedel. De ligger väl i linje med Angolas krisplan, som bl.a. siktar till att bygga upp en egen fiskeflotta, en egen kader av utbildade fiskeritekniker samt egna resurser för undersökning och övervakning av landets fiskevatten — bl.a. för att undvika rovfiske och utländsk dominans inom fisket. Målen är således minskat utländskt beroende och ökad självförsörjning med livsmedel. Denna inriktning stämmer väl överens med de av riksdagen fastlagda biståndspolitiska målen. GOA har en besättning på 15 man — dels svensk, dels angolansk personal. Enligt avtal med Transatlantic anlitas svensk personal som kapten, överstyrman och maskinchef. En från Sverige rekryterad forskningsrådgivare finns också ombord på GOA. De otillräckliga språkkunskaperna i engelska och bristen på förnödenheter och bränsle, som Jens Eriksson påtalat, hänger samman med den allmänt besvärliga situationen i Angola, till stor del orsakad av den utifrån uppbackade rebellrörelsen UNITA:s utbredda sabotageverksamhet. Till hösten 1985 är en kurs för angolansk forskningspersonal planerad. Kursen omfattar bl.a. intensivutbildning i engelska och utbildning för fiskeriundersökningar. Trots svårigheterna hade GOA från slutet av april 1984 till början av december 1984 tjänstgjort över 100 dagar till sjöss. Under innevarande månad befinner sig GOA på en hydrografisk expedition. Senare skall en bottenfiskeexpedition genomföras, och i april-maj görs en ekointegreringsexpedition tillsammans med ett av FAO:s undersökningsfartyg. Från Sverige kommer personal från fiskeristyrelsen att bistå med service vid det fortsatta projektgenomförandet. Ett avtal mellan SIDA och fiskeristyrelsen har nyss utarbetats. Genom extrainsatser för den angolanska personalen på GOA skall tidigare problem avhjälpas. De fiskeriundersökningar som görs genom GOA äär trots tidigare problem och svårigheter en väsentlig insats för att förbättra Angolas förmåga att rationellt utnyttja och skydda sina fiskeresurser. Insatsen bör fortsätta enligt de planer som utarbetats i samarbete mellan SIDA, fiskeristyrelsen, biståndskontoret i Luanda och angolanska myndigheter.

Herr talman! Tack, utrikesministern, för svaret på min interpellation! Statsrådet kommenterar först en del uppgifter som jag lämnat i min interpellation. Utrikesministern hävdar att det svenska undersökningsfartyget Argos har avsevärt mer avancerad utrustning än GOA. Det är möjligt att det är så, men jag har fått den uppgift jag lämnat i interpellationen, och jag tyckte mig få den bekräftad när jag för en tid sedan hade sällskap med chefen för havsfiskelaboratoriet i Lysekil, Bernt Dybern. Han bad faktiskt mig, om jag hade möjlighet, att hjälpa till att få en förbättrad utrustning på Argos, som saknar den utrustning som krävs för att kunna uträtta ett effektivt arbete. Är GOA ännu sämre utrustad, vilket statsrådet påstår, har man ännu mer skäl att ifrågasätta det förnuftiga i att lägga ner alla dessa pengar på forskningsfartyget och dess verksamhet. Jag hävdar fortfarande att det är i första hand mat — inte forskning — som fattas. Utrikesministern säger att det inte är ovanligt att man byter ut en vinsch som är 18 år. Ja, varför bytte man den då inte eller åtminstone renoverade den, så att den kunde fungera under den långa tid GOA låg i Göteborg? Man är tydligen också till freds med att båten kunnat vara ute på sjön 10-12 dagar i månaden. Kraven är inte högt ställda — det kan ingen påstå. Även om man inte är villig att erkänna fiaskot med GOA kan man ju läsa förslaget till budget för 1985 för insatserna för fiskeriundersökningar. Där beräknas stora kostnader för kompletteringar, och dessutom behöver man en båt på 1,5 milj.kr. Det är ändå ett nyrenoverat, nyutrustat fartyg det gäller. Jag förstår att utrikesministern läst insatspromemorior och handlingsplaner. De ser ut på samma sätt som utrikesministerns svar. Problemet är bara att dessa är teoretiska och tyvärr inte fungerar i verkligheten. Jag har också kontakt med människor som sysslar med biståndsarbete och känner till en del om arbetet i Angola. Jag håller med om att det är ett svårt land att arbeta i med närvaro av främmande soldater som utsuger landet mer eller mindre. Men det är också stora brister i det praktiska arbetet. Servicen från Sverige är dålig, om man inte vill använda uttrycket urusel. Jag känner också i statsrådets svar igen en intervju från en tidning med en byrådirektör från fiskeristyrelsens biståndssekretariat. Han hade nyss kom mit hem från Angola. Självklart försöker man försvara vad man åstadkommit. Det är bara det att verkligheten inte går att bortförklara. Byrådirektören säger enligt tidningen att han inte fattar var jag fått mina uppgifter ifrån. Det gör mig förvånad, eftersom min interpellation grundar sig på en rapport som samma biståndssekretariat utdelat till ledamöterna i den biståndskommitté som finns inom fiskeristyrelsen och där fiskets organisationer har två representanter. Det finns sex anställda på biståndssekretariatet, och nog är det litet underligt att man inte vet vad man delar ut. Jag anser att fiskeristyrelsens biståndssekretariats rapport kan användas som underlag för en interpellation, och för att bevisa att jag inte överdriver tar jag mig friheten att läsa upp rapporten i dess helhet. Den är inte så lång. ”Forskningsfartyget GOA anlände Luanda 1984-01-21 efter ombyggnad i Sverige. I början av februari avseglade GOA till Lobito för att hämta ombord besättning och reparera en elmotor. Under mars och april gjordes ett antal mindre turer för att träna besättningen att hantera fartyget. I slutet av april gjordes den första expeditionen för att träna in forskarpersonalen på fartyget. Den första riktiga undersökningen startade i början av maj och inriktades på arten sparider. Först undersöktes vattnen norr om Luanda inklusive Cabinda och sedan vattnen söder om Luanda. Undersökningen måste dock avbrytas då trålarna revs. Under juni planerades två korta undersökningar vilka inte kunde genomföras p g a problem med ekoloden. I slutet av juni gjordes en kort hydroakustisk undersökning. Ett antal mindre undersökningar gjordes under juli och augusti dels för att träna besättningen och dels hydrografi. Under september och början av oktober gjordes hydroakustiska undersökningar. Tekniska problem och problem med att få forskare med ut gjorde att expeditionen blev försenad. P g a problem med att få bunker kunde endast kortare undersökningar göras under oktober. Två svenska bottenfiskkonsulter anlitades under september och november-december. Då inte beställda trålare anlänt fick man använda gamla inhemska bottentrålar men dessa revs ganska snart. Den elektriska utrustningen har haft mer fel än väntat. Det mesta har kunnat åtgärdats av forskningsrådgivaren genom utbyte av kretsar. Även den elektriska installationen ombord har haft flera problem. Båda elmotorerna till trålwinschen har brunnit, men har kunnat lindas om i Lobito. Trålwinschen visar sig inte ha tillräcklig kapacitet, det har varit svårt att bromsa under trålning. Förvaring av fångster har blivit ett problem då man inte kan få tag på is och fartyget saknar frys i lastrum. En frysanläggning är beställd. Personal Av all den besättning som GOA har bedöms det f. n. inte vara någon som kan ta över posten som kapten, styrman och maskinchef vid projektets slut. Den vetenskapliga personalen består av 7 forskare i Luanda varav flera fått sin utbildning i Sovjet. De saknar dock kunskap i tillämpbar fiskeriundersök ning och även flera grundläggande kunskaper. Bristande kunskaper i engelska är ett problem. All forskningslitteratur liksom saker som skeppningsdokument är på engelska. Arbetsmotivationen är låg, man tillbringar lite tid på arbetet och det är svårt att få med forskare på expeditioner. En orsak är brist på transporter till och från arbetet. Det har länge planerats ett laboratorium i Luanda att byggas med fransk hjälp. Byggstart och detaljplaner är kända. Bunker, förnödenheter och service till GOA är ett mycket stort problem, vilket flera gånger försenar avgången. Ett annat stort problem har varit den långa handläggningstiden för beställda inköp från Sverige. — Inköpsrutinerna måste arrangeras så att de går fortare. — En buss bör köpas för att transportera personal. —- Forskare och andra nyckelpersoner bör ges undervisning i engelska. —- Utnyttjande av korttidskonsulter måste ökas inom förut tillämpbar fiskeribiologi och hydrografi, även matematik. — Om det franskstödda laboratoriet inte blir av bör svenskt stöd övervägas. — En mikrodator samt utbildning i hantering och programmering behövs.” Första gången man läser rapporten finner man den nästan lustig, men vid närmare eftertanke är den grotesk. Det gäller ju människor som behöver vår hjälp. Det måste väl ändå ta emot att försvara sådan verksamhet. Utrikesministern säger i sitt svar att ett avtal nyss utarbetats mellan SIDA och fiskeristyrelsen. Det förvånar mig något. Åtminstone jag har tolkat proposition 1984/85:143, som kom häromdagen, på det sättet att biståndssekretariatet på fiskeristyrelsen skall läggas ner som en självständig enhet. Jag har alltid ansett att ett statligt verk inte är lämpligt att handlägga biståndsfrågor, och resultatet tycks visa att jag har haft rätt. Jag hälsar med tillfredsställelse att en annan ordning nu förhoppningsvis kan komma till stånd. Jag menar att det nu finns möjlighet att skapa en organisation som på ett effektivt sätt tillvaratar svenskt kunnande och att de som arbetar i u-land skall erhålla en sådan service att biståndet kan fungera. U-länderna utvecklas inte enbart genom promemorior och fakturor, även om dessa är en del i biståndsarbetet. Jag har den här gången ställt frågor beträffande GOA. Jag har skrämmande rapporter inom andra verksamhetsområden, men till det kan vi säkert återkomma. Vidare har jag för avsikt att motionera i anledning av den proposition som jag nämnde. Det är nödvändigt att uträtta mer för pengarna. Jag anser fortfarande att GOA är ett skrämmande exempel på hur det inte får gå till, och statsrådets svar har inte fått mig att ändra min uppfattning. Man kan döva sitt samvete med ett enprocentsmål— åtminstone kan många det. Men det räcker inte om pengarna inte kommer de fattiga till godo, och detta kan ifrågasättas.

Herr talman! För Angola spelar fisket en mycket stor roll, liksom för många andra afrikanska kuststater. Det finns beräkningar som säger att det bör vara möjligt att årligen få fångster som uppgår till mellan 600 000 och 700 000 ton i de vatten som finns utanför Angolas kust. För närvarande tillgodogör sig Angola ungefär 100 000 ton. Om man kan få förbättrade metoder både när det gäller att söka upp de områden där fisken finns och när det gäller att fånga den, kan detta högst väsentligt bidra till att matsituationen förbättras, vilket Jens Eriksson har nämnt. Jag tycker inte att man skall ställa dessa saker i motsats till varandra, att man å ena sidan skall leverera mat eller å andra sidan skall leverera en utrustning som skall göra det möjligt att för framtiden få mycket mer fisk än man nu får. Angola har inte möjligheter att självt utföra dessa forskningsuppgifter, och därför har Sverige, efter en genomgång av Angolas problem, funnit att ett effektivt medel att hjälpa Angola är att förse landet med ett forskningsfartyg av detta slag. Man har utan tvivel mött problem, som likväl inte ger anledning att upphöra med detta forskningsarbete utan i stället att gå vidare. Jag vill också påpeka att fiskeristyrelsen har en särskild biståndsnämnd, som skall biträda i frågor som gäller fisket. I denna nämnd ingår åtminstone två ledamöter från Sveriges fiskares riksförbund. Dessa representanter —som får förutsättas ha yrkeskunskap om hur fiske bedrivs — har inte framfört några invändningar mot det forskningsprogram som nu pågår. Jag är mycket intresserad av ett gott samarbete mellan olika organisationer och myndigheter. Om det i den organisation där Jens Eriksson är ordförande finns ytterligare kunskaper och synpunkter som kan tillföras detta projekt, är jag tacksam om de levereras på det sätt som kan befinnas lämpligt, antingen genom de två representanterna i den särskilda biståndskommittén eller genom att man delger oss information på annat sätt. Avslutningsvis vill jag påpeka att det är viktigt att de afrikanska kuststaterna själva lär sig att behärska fisket. Om de inte gör det kommer deras vatten att fiskas ut av andra länders fiskeflottor, som beger sig till dessa områden och tar upp mycket stora fångster på ett sätt som det är svårt för de afrikanska kuststaterna att själva kontrollera. Jag är, herr talman, litet förvånad över att Jens Eriksson, som ju säkerligen välinser vad fisket har för betydelse för folkförsörjningen, är motståndare till att vi försöker understödja en forskningsverksamhet också i dessa vatten. Det borde snarare vara så, att om någon har insikt om betydelsen av att det även på havsfiskets område bedrivs forskning, är det Jens Eriksson. Det intresse som ni visar för havsforskning i de svenska vattnen tyder på att även en fiskenation med så långvarig erfarenhet som Sverige har behov av en fortlöpande undersökningsoch forskningsverksamhet. Hur skall då inte situationen vara i ett utvecklingsland, där praktiskt taget inga studier och ingen forskning på detta område har förekommit? Jag är beredd att medge att detta forskningsfartyg har mött stora svårigheter, men jag skulle vara tacksam om man från de svenska fiskarnas organisationer ville inte bara påtala dessa svårigheter utan på ett positivt och konstruktivt sätt ge oss råd och synpunkter i fråga om hur vi skall bemästra svårigheterna för att öka försörjningen av livsmedel till Angolas folk.
Herr talman! Utrikesministern säger att man måste lära folk i u-länderna att behärska fisket och att det egentligen är kunskaper på detta område som vi inom vår organisation besitter och kan dela med oss av. Vi är också beredda att göra detta, och vi står till förfogande för SIDA med all den kunskap vi har. Jag har själv vid flera tillfällen sammanträffat med SIDA. Vi kan också ge dem service genom att skaffa fram det material som behövs inom olika områden. Jag beklagar att det inte är någon som efterfrågar våra tjänster. Själv har jag i alla fall varit på SIDA två tre gånger. Vi har två ledamöter i biståndskommittén. De är inte så lågt utbildade, men de har ändå svårt att fatta vad man talar om i biståndskommittén. De får inte ta del av och utarbeta de förslag som skall leda till att fisket blir effektivare. Jag vill därmed göra klart att vi från den svenska fiskeorganisationens sida — som representerar ett högt utvecklat fiske, med stort kunnande både när det gäller fiskeredskap, fiskemetoder och fiskebåtar — är beredda att ställa upp. Jag menar inte att man inte skall ha forskning. Vad jag menar är att man inte skall ge ett u-land ett forskningsfartyg som är så undermåligt och som inte fungerar, utan det blir liggande där till ingen nytta. Vi lägger ut miljon efter miljon på detta ändamål, när vi i stället kunde använda pengarna till att utveckla fisket i u-länderna. Det finns möjligheter att utveckla fisket. Jag vet att det finns rika fisktillgångar där nere. Jag har själv vid ett par tillfällen varit där och tittat på vilka möjligheter som finns att fiska, och de är stora. Jag menar också att man bör skydda fisket från att bedrivas av andra länder, och för det behövs det övervakning. Det är en del som inte GOA klarar och som kanske inte heller vi kan göra någonting åt. Jag vet att det ligger stora utländska armador inom de vatten där u-länderna själva skulle bedriva sitt fiske. Men jag tror att det första och det viktiga är att vi, från det stadium deras fiske befinner sig på nu, kan utveckla deras fiske mot det slags fiske som vi bedriver i Sverige. Men det är många år och kanske också flera generationer dit. Men eftersom det är så rika fiskevatten kan man också bedriva ett ganska effektivt fiske på ett primitivt sätt.
Herr talman! Om det nu har brustit i kontakter mellan de svenska fiskarnas organisationer i Sverige och myndigheterna beklagar jag detta. Jag hoppas att det skall bli förbättrade kontakter mellan myndigheter och organisationer, så att den yrkeskunskap som svenska fiskare har blir väl tillvaratagen. Men är det svårt att komma i kontakt med varandra i Sverige, kan jag också förstå att det är svårigheter när detta forskningsarbete skall bedrivas i Angola, där har vi ytterligare en klyfta som måste överbryggas. Men jag vill ta fasta på det erbjudande till samarbete som Jens Eriksson här har givit. Jag anser självfallet att myndigheterna skall göra allt vad de kan för "att tillgodogöra sig de kunskaper som finns.
Herr talman! Jag sade i mitt första inlägg att jag knyter förhoppningar till den omorganisation som nu skall ske när det gäller biståndssekretariatet. Jag vill lägga utrikesministern på hjärtat att man här har möjlighet att skapa en organisation som kan bli betydligt effektivare än den vi har i dag, med utnyttjande av den kunskapsbas som finns inom svenskt fiske. Här finns en unik möjlighet när man ändå skall omorganisera och ombilda.

Herr talman! Jag har fått tre frågor och två interpellationer som alla berör frågan om vilka åtgärder regeringen planerar att vidta för att komma till rätta med de problem och risker som är förenade med användningen av asbest.

Lars-Ove Hagberg har frågat mig: — När kommer regeringen att genomföra ett totalförbud mot användning och försäljning av asbest och asbesthaltiga material? - Kommer regeringen att föreslå att alla som i sitt arbete utsätts för inandning av asbest erbjuds läkarundersökning? Slutligen har Oswald Söderqvist frågat mig: — Hur bedömer man på arbetsmarknadsdepartementet larmen om asbest i marinens fartyg? —- Hur stora risker har arbetare vid marina varv utsatts för i dessa sammanhang? —- Vilka åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas från departementets sida för att komma till rätta med problemen? Jag kommer i det följande att besvara interpellationerna och frågorna i ett sammanhang. Jag vill emellertid börja med att säga några ord om utvecklingen av asbestanvändningen i vårt land.

Den svenska importen av obearbetad asbest ökade från omkring 10 000 ton i början av 1950-talet till ca 20 000 ton år 1965. Därefter pendlade importen mellan 15 000 och 20 000 ton fram till 1973 då omkring 18 000 ton importerades. Efter 1973 har importen minskat för att 1983 uppgå till knappt 1000 ton. Den helt dominerande delen av denna import används i bromsbandstillverkningen. Utvecklingen av importen av asbesthaltiga produkter visar, som framgår av diagram 2, samma tendens. År 1974 importerades ca 12 000 ton produkter med varierande asbesthalt. Motsvarande siffra var 1984 ca 1400 ton. Huvudsakligen rör det sig här om gummibunden asbest avsedd för vissa typer av packningar och vissa asbestcementskivor. Användningen av asbest har således radikalt minskat under den senaste tioårsperioden. Denna utveckling är en direkt följd av arbetarskyddsstyrelsens normeringsverksamhet. Arbetarskyddsstyrelsen utfärdade 1964 de första svenska anvisningarna till förebyggande av asbestskada. Sedan mitten av 1970-talet har arbetarskyddsstyrelsen kontinuerligt skärpt reglerna i syfte att ytterligare minska exponeringen för asbest i arbetsmiljön. År 1975 fastställdes nya anvisningar och meddelanden med detaljregler för asbesthanteringen samt ett hygieniskt gränsvärde. Gränsvärdet sänktes 1976 och 1985. Användningen av krokidolit, dvs. blå asbest, som är den farligaste asbesttypen förbjöds 1976. Internationellt sett ligger Sverige mycket långt framme när det gäller åtgärder mot asbestanvändningen. Den svenska regleringen har på många håll använts som förebild. Nu gällande regler för yrkesmässig användning av asbest och asbesthaltigt material trädde i kraft den 1 juli 1982. Enligt dessa regler är användningen av asbest och asbesthaltigt material förbjuden. Från förbudet finns dock två generella undantag. 1. bromsbelägg och andra friktionselement samt packningar och packningsmaterial som innehåller asbest under förutsättning att det inte finns godtagbara produkter av mindre hälsofarligt material att tillgå. Arbetarskyddsstyrelsen kan dessutom i enskilda fall ge tillstånd till annan användning av asbest och asbesthaltigt material. Sådant tillstånd meddelas dock endast om det inte är möjligt att använda mindre hälsofarligt material och om spridningen av asbesthaltigt damm är förebyggd. Dessutom är de tillstånd som ges alltid tidsbegränsade. Under senare år har utvecklingen av asbestfria ersättningsmaterial varit snabb. Det gäller t.ex. asbestfria bromsbelägg i lätta fordon, dvs. personbilar och motorcyklar. Det har beräknats att ca 50 90 av antalet i Sverige nytillverkade personbilar av 1985 års modell är försedda med asbestfria belägg. För flera av de modeller som i dag har asbesthaltiga belägg planeras dessutom en snar övergång till asbestfria belägg. För vissa maskiner som används inom industrin, t.ex. excenterpressar, har det också de senaste åren utvecklats asbestfria bromsbelägg. För tyngre fordon, t.ex. lastbilar, bussar och vissa entreprenadmaskiner, återstår vissa tekniska problem att lösa innan asbestfria bromsbelägg kan införas i nyproduktionen. Intensiv utprovning pågår. Omfattande fältprov på olika typer av belägg genomförs bl.a. hos Storstockholms Lokaltrafik och andra trafikbolag. Erfarenheterna av pågående fältförsök följs kontinuerligt av arbetarskyddsstyrelsen. Arbetarskyddsstyrelsen har — efter hemställan från riksdagen — på regeringens uppdrag utrett förutsättningarna för och konsekvenserna av att införa ett generellt förbud mot att försälja nytillverkade fordon med asbesthaltiga bromsbelägg. Mot bakgrund av det utredningsmaterial som arbetarskyddsstyrelsen har presenterat har regeringen nu beslutat att föreslå ett generellt förbud mot försäljning av nytillverkade personbilar och motorcyklar som är försedda med asbesthaltiga bromsbelägg. Regeringens avsikt är vidare att föreslå ett förbud mot att tillhandahålla asbesthaltiga bromsbelägg till fordon som har typgodkänts med asbestfria belägg oavsett årsmodell. Förbuden är avsedda att träda i kraft den 1 januari 1987 och att för nytillverkade fordon gälla årsmodell som efter detta datum typgodkänts enligt fordonskungörelsen. Jag vill framhålla att övergången till asbestfria bromsar inte skall medföra att prestandakraven på bromsarna behöver sänkas. Regeringen har uppdragit åt kommerskollegium att omedelbart inleda det notifieringsförfarande som enligt gällande internationella överenskommelser måste föregå ett sådant beslut. Även när det gäller asbestfria packningar har utvecklingen gått snabbt. Asbesthaltiga packningar behöver i dag användas endast i samband med tätande mot exempelvis ånga vid temperaturer över ca 250” C och högt tryck. Användningen av otillräckligt utprovat ersättningsmaterial kan innebära andra risker. Tillbud hart.ex. förekommit där asbestfria packningar sprungit läck vid lägre tryck och temperatur än vad leverantörerna har utlovat. Det är mot den bakgrunden nödvändigt att ytterligare ingående utprovning av asbestfria material sker innan de tas i bruk. Jag nämnde inledningsvis att arbetarskyddsstyrelsen i enskilda fall kan ge tillstånd till användning av asbest och asbesthaltiga material. Sådana tillstånd meddelas endast om det inte är möjligt att använda mindre hälsofarligt material och om dammspridningen är förebyggd. De tillstånd som arbetarskyddsstyrelsen givit har t.ex. gällt fall där asbest förekommit i låga halter samtidigt som användningsområdet avsett tekniskt kvalificerade konstruktioner, exempelvis lim som används vid tillverkning av flygplan. Ett annat område är metallbearbetning vid höga temperaturer och mekaniska påfrestningar som i vissa fall krävt användning av asbest, t.ex. vid aluminiumframställning och vid värmebehandling av kallvalsat material där höga krav ställs på ytfinhet. Ytterligare fall där tillstånd har beviljats är när utländska beställare krävt att asbesthaltigt material skall användas. Givetvis gäller i dessa fall kravet på att dammspridningen skall vara förebyggd. Den tidigare användningen av asbest och asbesthaltigt material, t.ex. som isoleringsmaterial samt i form av asbestcement m.m. i byggnader, innebär att det inte går att bortse från att asbesten kommer att vara en betydande hälsorisk under många år framöver. Det gäller t.ex. i samband med reparationer och vid rivning av byggnader och tekniska anordningar. Problemet är att kunskapen om var asbesten förekommer i det svenska byggnadsbeståndet är bristfällig. Arbetarskyddsstyrelsen ser för närvarande över de regler som gäller rivning av byggnader eller tekniska anordningar som innehåller asbest. Ett problem är att kravet på anmälan till yrkesinspektionen i samband med rivning och reparation av byggnad som innehåller asbest inte alltid efterlevs. Mindre nogräknade saneringsföretag kan på så sätt konkurrera ut seriösa företag genom att åsidosätta de regler som gäller. De anställda på dessa företag kan därigenom utsättas för extremt stora hälsorisker. Det är vidare, som Oswald Söderqvist framhåller, ett faktum att det förekommer asbest i ganska stor omfattning även i marinens fartyg, t.ex. som isolering av skott eller rörledningar. Riskerna med asbest berör både de ombordanställda och den personal på varven som är sysselsatt med att bygga om och reparera fartyg. När det gäller varvsarbete är arbetarskyddsstyrelsen tillsynsmyndighet och de regler om yrkesmässig hantering av asbest och asbesthaltigt material som arbetarskyddsstyrelsen har utfärdat tillämpliga. För arbete som utförs av ombordanställda på marinens fartyg är sjöfartsverket såväl föreskrivande myndighet som tillsynsmyndighet. Enligt vad jag har erfarit pågår inom sjöfartsverket ett arbete i syfte att göra tillämpliga delar av arbetarskyddsstyrelsens krav i föreskrifter om asbest och hygieniska gränsvärden tillämpliga även på örlogsfartygen. Chefen för marinen har vidare beslutat genomföra ett åtgärdsprogram för att undanröja riskerna för exponering av asbest på örlogsfartyg. Det omfattar en rad åtgärder. Bland dessa kan nämnas — förnyad inventering av på vilka örlogsfartyg och i vilka utrymmen olika typer av asbest förekommer. — mätning av asbestkoncentration vid gång till sjöss i utrymmen där personal vistas och kan bli exponerade för asbest. Resultat och utvärdering av genomförda mätningar skall vara slutförda senast den 1 juli 1985. Även om betydande framsteg har gjorts inom vissa områden återstår stora problem att lösa inom andra. För att skapa förutsättningar för en kraftfull politik och snabba resultat avseende hela asbestfrågan har regeringen beslutat att tillsätta en asbestkommission under min ledning. Uppdraget till kommissionen är att den skall lägga fram ett samlat handlingsprogram med förslag till åtgärder mot asbest.

Även andra frågor som rör asbest bör senare tas upp av kommissionen. Det kan t.ex. gälla asbest i den yttre miljön och asbest i vattenledningar. Birthe Sörestedt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att eliminera tolkningstvister mellan arbetarskyddsstyrelsen och trafiksäkerhetsverket om punkt 5 i trafiksäkerhetsverkets författning angående regler om undantag från registreringsbesiktningsskyldighet. Enligt vad jag har erfarit föreligger numera ingen tolkningstvist mellan de två verken, sedan trafiksäkerhetsverket skriftligen till arbetarskyddsstyrelsen uttolkat innebörden av nämnda punkt. Däremot föreligger vissa problem för tillverkare av asbestfria bromsbelägg att kunna visa att gällande krav enligt trafiksäkerhetsverkets regler uppfylls. Även detta problem kommer att tas upp i kommissionens arbete. Jag har stor förståelse för och respekterar den oro och ängslan som många asbestexponerade känner för sitt hälsotillstånd. I slutet av 1970-talet genomfördes ett hälsoundersökningsprogram gällande personer som tidigare i sin anställning exponerats för asbest. Det är regeringens bedömning att en upprepning av detta program nu bör genomföras. Regeringens avsikt är därför att alla som så önskar och som i sitt arbete har varit exponerade för asbest skall erbjudas en kostnadsfri hälsoundersökning. Jag vill avslutningsvis nämna att asbestfrågan kommer att behandlas vid den internationella arbetsorganisationens — ILO:s — årskonferens i Geneve i sommar. Vid detta möte kommer Sverige att mycket starkt driva frågan om förbud mot asbest och asbesthaltiga material. Jag anser härmed att jag har besvarat de interpellationer och frågor som har ställts till mig.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Jag vill till att börja med notera att det — även med regeringens förslag till åtgärdspaket, som här aviserats — är lång väg kvar innan kravet att asbesten skall bort i vårt land är uppfyllt. Asbest och asbesthaltiga material får enligt asbestkungörelsen inte användas, men en rad undantag har medfört att asbestförbudet har urholkats på ett helt avgörande sätt. Fortfarande importeras, som arbetsmarknadsministern har sagt, 1 000 ton råasbest till det här landet samt över 1 000 ton asbesthaltigt material. Det är också viktigt att ha i minnet den förslitning som sker av de asbestmaterial som finns kvar — en förslitning kanske på ett helt annat sätt än vad som skedde i fråga om det asbestberg vi hade tidigare. Bromsband i kopplingar osv. förslits, så att asbest kommer ut i luften och sprids till stor fara för människor. Det är nu 13 år sedan vpk här i riksdagen krävde förbud mot asbest, och det har gått 10 år sedan de första stora begränsningarna vad gäller asbest sattes in. Fortfarande finns naturligtvis asbesthaltiga miljöer därför att det tidigare har funnits så oerhört mycket asbest i tillverkningen. På grund av vaga bestämmelser och en handlingskraft som har varit exempellöst dålig kommer även dagens asbestanvändning att skapa nya sjukdomsfall i framtiden. De larmrapporter som kommit har ju visat att vad vi har sett egentligen bara är en liten topp av det isberg som finns under ytan och som kommer att visa sig i slutet av 1980-talet och på 1990-talet på grund av den oerhörda användningen under 1950 och 1960-talen och en del av 1970-talet. Vi kan inte riktigt, tror jag, se framför oss vad som händer på 1990-talet, när skadorna verkligen kommer i större omfattning. Oron är naturligtvis stor hos dem som har exponerats för asbest i en eller annan form. Det är med tanke på den oron som jag tycker att det är helt riktigt att människorna skall få möjlighet till hälsokontroller. Kostnadsskäl får naturligtvis inte förhindra sådana hälsokontroller. Arbetsmarknadsministern aviserar att alla skall få tillgång till hälsoundersökning. Så långt är det ju bra. Jag har inte närmare studerat programmet, men vi får se vad det är för någonting i praktiken. Men för att förhindra att framtida tragedier skapas nu, måste vi genomföra totalförbud mot försäljning och användande av asbest i alla former. En av de allra viktigaste åtgärderna är väl då att fastställa ett förbud med en tidsgräns, så att vi äntligen får ett slut på den här manglingen av asbestfrågan. Tidsgränsen borde vara högst två år, kanske i enskilda fall tre år. Vad det här har handlat om är ett cyniskt spel med människor som har arbetat med asbest. Man har egentligen under hela 10-årsperioden — eller den 13-årsperiod jag har varit med i kampen mot asbest — värderat företagens syften högre än asbestarbetarnas liv. Vi säger nu att människornas hälsa måste gå före företagens krav på högre vinster. Vad som är viktigt nu är ju att den socialdemokratiska regeringen, som har möjligheter att verkligen agera, väljer sida någon gång. Om man med det framlagda förslaget har valt någon sida vet vi inte än. Vi från vpk har lagt fram ett program för att stoppa asbesten. Ett totalförbud mot asbest i alla nya bilar från 1986 — det går att genomföra. Förbud mot försäljning av asbesthaltiga bromsbelägg till gamla bilar kan genomföras ganska omgående. Det skulle inte vara någon generell dispens till Svenska Bromsbandsfabriken. Det måste ju finnas ett stoppdatum för all den tillverkning som denna fabrik har — och det finns inte med i regeringens förslag. För lastbilar och bussar måste fastställas en avvecklingsplan i fråga om asbesthaltiga bromsband. Också andra friktionselement som innehåller asbest, bl.a. kopplingslameller, skall bytas. Vi kräver även att det görs en ordentlig inventering av var asbest finns. Det är ju ganska märkligt att inte svenska myndigheter har inventerat på ett bättre sätt, utan att arbetsmarknadsministern nu, 13 år efter det första initiativet, måste fundera över var asbest finns i Sverige. När det gäller själva hanteringen av asbest finns ju ganska stränga bestämmelser, och om man följde dem borde hanteringen vara ganska säker. Men eftersom de inte följs borde vi dra någon konsekvens av detta. Vi har därför i vårt program föreslagit att det skall bli en allmän skärpning av efterlevnaden. Det åligger naturligtvis myndigheterna att se till att detta sker. Vidare anser vi att gränsvärdet för asbest skall sättas till noll. Arbetsmarknadsministern försökte i sitt svar visa upp två bilder när det gäller importen av asbest. Den första bilden avsåg råasbest. Redan i ett interpellationssvar 1975 sade dåvarande arbetsmarknadsminister Bengtsson att 75970 av Sveriges totala råasbestförbrukning går till tillverkning av asbestcementprodukter. En stor del av berget försvann genom att man kunde eliminera detta. Men fortfarande är 25 20 kvar, och det är 1 000 ton som verkligen sprids i luften. Arbetsmarknadsministern säger nu i sitt svar, att även om betydande framsteg har gjorts finns det stora problem att lösa. Därför har det tillsatts en kommission som kraftfullt skall verka för att få till stånd resultat i någon form, säger arbetsmarknadsministern. Jag vill då bara påpeka att det är ett ganska nyvaknat intresse från regeringens sida. Redan förra året, den 25 maj, behandlades här i riksdagen ett förslag om att tillsätta en asbestkommission eller en grupp för att avveckla asbestanvändningen. Detta förslag avslogs av riksdagen, med de socialdemokratiska ledamöterna i spetsen. Vänsterpartiet kommunisterna ansåg redan då att det var helt nödvändigt att göra något, så vi avgav en reservation, nr 23, till utskottsbetänkandet. I år skall det nu tillsättas en sådan här grupp eller kommission, men den får inte samma direktiv som föreslogs i vår reservation! Jag måste säga: Vad är det för handlingskraft som den svenska regeringen och de svenska myndigheterna egentligen har? Vad har egentligen hänt på ett år, eftersom det nu skall tillsättas en grupp? Vad har ni gjort för någonting? Det är ju heller inte något speciellt nytt att målet skall vara att avveckla asbestanvändningen, om man tror att den formuleringen är bra. Redan svaren från dåvarande arbetsmarknadsminister Bengtsson hade samma formulering. Och i utskottsbetänkandena har tidigare sagts att målet för åtgärderna bör vara att asbestprodukter skall försvinna från arbetslivet. Det är tio år sedan. Man funderar över följande: Vad har myndigheterna spelat för roll i det här sammanhanget? Den linje som följs, att arbetarskyddsstyrelsen skall utfärda föreskrifter och i stort sett på egen hand avveckla asbesten, har ju lett till att regering och riksdag egentligen har stått off side, om man får tala idrottsspråk. I arbetarskyddsstyrelsen har klassamarbetet frodats. Kritiken är oerhört stark mot arbetarskyddsstyrelsen och dess roll. Det gäller hela tanken på att utfärda anvisningar i stället för att utfärda ett förbud, som vi begärt i motion 755, vilken är identisk med den motion som inte fick väckas hösten 1975 här i riksdagen, efter alla asbestskandaler. Där sade vi att en förbudslagstiftning nu måste till för att drastiskt få ned asbesthanteringen. I första hand måste förbud riktas mot import av asbest och asbesthaltigt material, eftersom det är meningslöst att förbjuda den asbest som redan finns i väggar och i isolering. Ett visst dispensförfarande är sannolikt nödvändigt under de närmaste åren — observera att det här är vad som sades under 1975/76 års riksmöte — för viss personlig skyddsutrustning, men det bör vara ytterst restriktivt. Dispensen bör endast ges för varje importerat parti, där detaljerad beskrivning på hanteringen skall lämnas av importören och godkännas såväl av berörd fackförening som av yrkesinspektionen. En stor del av de nya asbestanvisningar som förelåg hösten 1975 kunde — tyckte vi — användas för dispensarbetena. Men den linje man har haft förut har inneburit det motsatta, att man aldrig ställt något krav. Därför har vi det läge som vi har i dag. Den kommission som regeringen nu skall tillsätta är en delegation, som jag har förstått det, sammansatt av representanter för departement och myndigheter. Det skall tydligen också tillsättas arbetsgrupper under kommissionen. Bara det är anmärkningsvärt att man först nu tio år efteråt och efter tre års socialdemokratiskt regeringsinnehav tillsätter denna. Att man släppt den här frågan måste ge anledning till enorm självkritik hos regeringen och socialdemokratin. Sedan till de frågor som man tänker ta upp i kommissionen. När det gäller det generella förbudet mot försäljning av tunga fordon med asbesthaltiga bromsbelägg skall man ju bara utreda förutsättningarna. Någon tidsgräns anmäls inte. Man frågar sig hur det går med redan befintliga tunga fordon. Detsamma gäller kopplingarna i fråga om både personbilar och tunga fordon. Det gäller att också anmäla ett inventeringsprogram av någon större kraft för byggnader och insatser för att sanera de asbestmiljöer som vi har i dag. Man tänker fortfarande fundera över det här med packningar, trots att man genom uppvaktningar bl.a. häromdagen vet att det görs stora framsteg i fråga om planoch boxpackningar. Det företag där jag är anställd, SSAB Domnarvet, har tack vare idogt arbetande skyddsarbetare, inte minst från den fackliga sidan, kunnat driva fram positiva resultat och se till att man har packningar för ånga och hetvatten som klarar 1 200? C. Arbetet har drivits i två år. Nu vill man sprida resultaten, men man har inte kunnat sprida så långt att man fått något gehör hos arbetarskyddsstyrelsen. Där är det stopp. Det har också uppnåtts goda resultat ute på fälten vad gäller gaser av olika sorter. Men det händer ju ingenting! Var någonstans är det proppen sitter? Det finns ju många ivriga miljöarbetare i det här landet. Arbetet i kommissionen skall tydligen drivas snabbt och planeras att vara avslutat till hösten. Jag misstänker hur det blir i första omgången. Eftersom det är valår, blir det väl ett lagom utspel i augusti-september, litet av valfläsk. Ni har ju haft tre år på er att vara seriösa. Men den här chansen missar man väl inte från regeringshåll, förstår jag, eftersom man nu försöker att rehabilitera sig något. Vad är det för något man inte tar upp i kommissionens arbete? Man tar inte upp dispenserna för bl.a. bromsbandsfabriker. Det bryr man sig inte så mycket om — åtminstone anmäls här ingenting. Det sägs ingenting om en skärpning av tillsynen när det gäller arbetet i asbestmiljöer, ej heller någonting om gränsvärdet. Jag tycker att detta är ganska anmärkningsvärt, eftersom vi har så mycket belägg för att en tillämpning av ett gränsvärde inte kan fungera. Det skapar sjukdomar. Det har ju visat sig att det gränsvärde som vi har, 0,5 fibrer per 1 milliliter luft, leder till att människor dör. Av 1 000 människor exponerade under 20 år är det 11 som dör i förtid. Detta är alltså resultatet av det hela. Det enda gränsvärde som kan vara giltigt och som redan hösten 1975 efter socialutskottets behandling var helt klart är gränsvärdet 0. Detta tas inte upp av regeringen i det här läget. Det är en mycket anmärkningsvärd brist på insikt hos regeringen. När det gäller arbetarskyddsstyrelsens roll är det inte bara så att jag påstår att det är ett avancerat klassamarbete, att arbetarskyddsstyrelsen har olika intressegrupper inom sig och att de som vill ha vinster och de som sitter på asbestanvändningen för sina egna intressen stoppar arbetet. Det är inte bara min analys. Även de som har jobbat inom arbetarskyddsstyrelsen säger så. ”Hyckleri av myndigheterna” är en rubrik i det senaste numret av Metallarbetaren. Leif Svensson, som varit anställd vid arbetarsskyddsstyrelsens silikosuppföljningsprojekt, som även skulle arbeta med asbest, skriver i Metallarbetaren att det arbetet avbröts. Han säger att det inom arbetarskyddsstyrelsen, bakom dess formalistiska och korrekta fasader, döljer sig ett djupt broderskap mellan tjänstemän och industrins folk. Det fanns ett åtgärdsprojekt klart som kunde förverkligas. Man hade bl.a. genomgått nästan alla stålverk. Men från att vidta åtgärder omformulerades arbetarskyddsstyrelsens uppgift till rådgivande verksamhet. Man kan inte säga annat än att Leif Svenssons iakttagelser stämmer väl med vad alla de som möter asbesten i verkligheten i dag upplever. Att vissa intressen vill stoppa detta är helt klart. Det är väl ingen tillfällighet att det i Volvos styrelse satt en ledamot som var ägare till en asbestgruva? Ingen kan inbilla mig att det skulle vara utan betydelse, och jag tror inte man kan inbilla någon annan det heller. Det är naturligt att det intresset vägde starkt, eftersom Volvo är en stor intressent och utgör en stor bromskloss när det gäller att se till att vi får asbestfria bromsband. De iakttagelser som arbetare vid SL gör går också åt samma håll. Vad är det egentligen som hindrar att man inför asbestfria bromsar i vårt land? Det är en massa skenmanövrer om handelshinder och annat. En av de verkliga faktorerna är att det blir dyrare, och då kan ju en och annans vinst naggas i kanten. Därför genomförs det inte. Detsamma säger SL-arbetarna gäller för SL:s framtid. Det finns material till tunnelbanetågen, men det är för dyrt att genomföra en kraftig insats, så det kan ske först om tre år, säger de. Jag kan inte kontrollera den uppgiften, men det är deras uppgift. Det kostar för mycket. Det är lika vad gäller bussarna. Ibland har inte ens Volvo resurser att göra det här på en del av deras bussar. Man kan rada upp många exempel av den här typen — det är kostnaderna som gör att man inte eliminerar asbesten. Då uppstår frågan: Hur mycket får ett arbetarliv kosta i detta samhälle? Ett annat exempel hörde vi på Ekot i går. Det gällde SJ, som t.o.m. enligt uppgift har blå asbest i vagnparken. Hur skall man kunna sanera detta? Man har dessutom höga värden, och det har man känt till ända sedan 1976, men ingenting är gjort i dag. SJ saknar resurser, t.ex. en riktig saneringshall. Nog borde SJ kunna åläggas att hålla sig med en sådan saneringshall och samhället ställa resurser till förfogande så att man får den. Det måste vara ett självklart krav. Varför är allt detta undangömt i debatten, varför har det inte kommit upp till ytan? Varför får SJ inte den verkstad i Tillberga som man har krävt sedan många år? Länge nog har de intressen som nonchalerat asbestfaran fått bestämma. Det måste bli ett slut på detta. Jag upprepar mina frågor till arbetsmarknadsministern: När kommer det att genomföras ett totalförbud mot användning och försäljning av asbest och asbesthaltigt material? När kommer asbest att försvinna ur produktionen? Finns det någon tanke på att sätta en tidsgräns eller ett stopp, eller skall det återigen bli en förhalning, som hela kommissionen andas? Måste inte också arbetsmarknadsministern inse att arbetarskyddsstyrelsen måste få en helt annan roll och att ett tillgodoseende av kravet från vpk att tre fjärdedelar av ledamöterna bör hämtas från fackföreningsrörelsen vore en styrka för skyddsoch miljöarbetet här i landet? Samtidigt konstaterar jag att den ramlag som stiftats på detta område har lämnat alltför stora möjligheter för myndigheter och intressenter att förhindra en god arbetsmiljö i vårt land.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Jag har velat ta upp denna specifika vinkling av asbestfaran — asbest i marinens fartyg — eftersom den vad jag vet inte har debatterats här i kammaren tidigare, även om man naturligtvis också här, precis som på alla andra ställen, från fackets sida sedan länge har slagit larm om farorna. I det här fallet gäller det Statsanställdas förbund. Därför finns det enligt min uppfattning all anledning att ta upp denna fråga. Det är viktigt också därför att det finns en stor grupp som blir utsatt för denna asbestexponering, nämligen de värnpliktiga. Skyddsåtgärder i alla andra fall i det sammanhanget släpar efter, och det har naturligtvis visat sig att det gäller också i fråga om asbest. Det finns säkert asbest i handelsflottan också. Det skulle man kunna titta på, men det får bli vid ett annat tillfälle. Varför är det så viktigt att ta upp marinens fartyg? Jo, dessa fartyg är specifika. De är byggda för ett särskilt ändamål. De är mycket trånga i sina utrymmen. Man har ofta gemensamma utrymmen för sömn, arbete, matlagning och intagande av föda. Det är fallet i de flesta av marinens fartyg, på grund av deras specifika karaktär. När man då inför asbest som isoleringsmaterial blir naturligtvis faran för dem som måste röra sig i dessa utrymmen oerhört mycket större än vad den kanske blir på andra håll. Det finns också speciella användningar av marina fartyg. Facket, Statsanställdas förbund, har särskilt påtalat landstigningsbåtarna som en asbestfara. Landstigningsbåtar är båtar som används speciellt inom kustartilleriet och kustjägarna för att landsätta beväpnad trupp i snabba räder mot olika mål, framför allt i skärgården. Man packar alltså ihop ett antal soldater med utrustning som får ligga tätt sammanpackade och sedan skall rusa ut och storma upp på kobbar och skär och annat. Detta upprepas gång på gång, kanske flera gånger under samma övningsdag, flera gånger under samma utbildningsår samt utbildningsår efter utbildningsår för olika åldersklasser. I dessa landstigningsbåtar finns asbest. Och det är inte vilken asbest som helst utan den omtalade blå asbesten, krokidoliten. I dessa båtar stöter man sönder skyddshöljena med gevär, vapenutrustning o.d. — hela tiden förekommer sådana skador. Med den användningen kan var och en förstå vilken exponering dessa värnpliktiga utsätts för när båtarna används i utbildningen. Detta har påtalats av Statsanställdas förbund sedan många år tillbaka, men hittills har det inte hänt särskilt mycket. Asbest finns också på minutläggare, på bevakningsfartyg och förmodligen på många andra håll i marinens fartyg. Läget är precis detsamma här som på alla andra områden: det är ingen — inte arbetsmarknadsministern, inte marinchefen och inte ÖB — som kan tala om var det finns asbest i marinens fartyg och hur mycket det finns. En sådan inventering har inte genomförts, men nu omtalas en sådan i interpellationssvaret. Det är gott och väl att detta blir gjort nu, men det hade självfallet varit bättre om frågan hade uppmärksammats, som Lars-Ove Hagberg påpekade, för tio år sedan. Vad som är intressant när det gäller marinens fartyg är den fortsatta användningen av asbest. Vi vet nu att det finns asbest i fartygen, och det talas om att man skall ta itu med detta problem. Men hur är det med nyproduktionen? Det produceras ju fortfarande marina fartyg här i landet. Fartyg tas också in för reparation. Förekommer det att den farliga asbesten byts ut mot andra isoleringsmaterial som vi vet finns, eller går fartygen ut från reparationsvarven med samma farliga material i sig? Används vid nyproduktionen asbest i marinens fartyg? Det är en fråga som jag gärna skulle vilja ha belyst. Den andra kategorin som blir utsatt för asbest, utöver de ombordanställda, är varvsarbetarna inom marinens varv. I sitt svar hänvisar arbetsmarknadsministern till att arbetarskyddsstyrelsens regler gäller också för dem. Mot den bakgrund som Lars-Ove Hagberg tidigare har gett är det detsamma som att hänvisa till ingenting. Arbetarskyddsstyrelsen har ju hittills inte gjort någonting på andra arbetsplatser. Vad händer då vid marinens varv och med dem som arbetar där? Att bara säga att arbetarskyddsstyrelsens regler gäller för de marina varven är inte något bra svar till dem som på dessa ställen blir utsatta för asbestexponering. Jag vill ställa ytterligare en fråga som gäller de ombordanställdas förhållanden, som gör mig litet orolig och som måste klaras ut. Arbetsmarknadsministern säger i sitt svar att sjöfartsverket, som är ansvarig myndighet för de ombordanställda, skall göra en översyn, syftande till att arbetarskyddsstyrelsens krav ”i tillämpliga delar” skall införas ombord på de marina fartygen. Då blir jag litet orolig, eftersom vi vet att arbetarskyddsstyrelsens insatser hittills har varit ganska dåliga. Om endast ”tillämpliga delar” av arbetarskyddsstyrelsens krav skall införas måste det betyda att man tar bort en del av de regler som gäller på civila arbetsplatser. Vad är det som skall mjukas upp i arbetarskyddsstyrelsens normer när nu sjöfartsverket skall införa dem på marinens fartyg? Vad innebär ”tillämpliga delar”? Jag förutsätter att det inte betyder strängare normer. Som alltid när det gäller militära arrangemang och skyddsåtgärder blir det säkert sämre än på den civila arbetsmarknaden. Det vore mycket bra att få den saken utklarad. Det är all right att det också inom marinen har tillsatts en arbetsgrupp som skall ta itu med de problem som det talas om i interpellationssvaret. Vi avvaktar med spänning det första beskedet om hur det är med de fartyg där det kan finnas asbest, ett besked som alltså skall komma senast den 1 juli i år. Jag vill avslutningsvis säga ytterligare några ord om de värnpliktigas roll i detta sammanhang. Vi vet av erfarenhet att det uppstår skador under värnpliktstjänstgöringen, under den militära tjänsten. Det kan vara kanonsprängningar eller andra sprängningsolyckor, olyckor med vapen etc. som åstadkommer skador på den värnpliktiga militära personalen. Vi vet också av erfarenhet att ersättningsmålen i sådana fall alltid har varit mycket komplicerade. De militära myndigheterna har varit oerhört ogina och obenägna att godta ersättningsanspråk och skadeståndskrav som de värnpliktiga som blivit utsatta för sådana olyckor har ställt. Jag vill — litet i anslutning till den fråga om konflikter som har ställts av en annan ledamot av kammaren — fråga arbetsmarknadsministern: Vad händer om vi om 15-20 år har ett antal människor som, på grund av att de under sin värnpliktstjänstgöring har blivit utsatta för asbest, har fått asbestos eller andra symtom? Hur kommer de att behandlas? Möts de av samma ogina attityd som vi alltid har sett från militära myndigheter när det har gällt skadeståndsanspråk? Finns det några planer på att börja registrera — eller är det kanske redan genomfört? — vilka värnpliktiga som tjänstgör på fartyg där vi vet att det förekommer asbest? Om det skedde en sådan registrering, skulle dagens värnpliktiga om 20 år, för att hävda sina ersättningsanspråk, kunna säga: Sommaren 1985 tjänstgjorde jag vid Vaxholms kustartilleriförsvar, och då arbetade jag i det eller det fartyget. Min erfarenhet av mål som avser ersättningsanspråk på försvaret gör, tyvärr, att jag känner mig mycket orolig när det gäller de framtida möjligheterna för dagens värnpliktiga att få ut ersättning om de drabbas av skador på grund av den asbestexponering som de utsatts för under sin värnpliktstid.

Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaren på mina frågor. Vi känner alla oro inför dessa omfattande problem. En anledning till att jag ställt frågorna är att jag, i motsats till arbetsmarknadsministern, tycker att det går så otroligt långsamt när det gäller att använda asbestfria material. Trots att vi har fått stränga regler som innebär att det i princip är förbjudet att använda asbest ges fortfarande dispenser. Det är inget tvivel om att alla är överens om att asbest är farligt och att all asbesthantering måste upphöra. Vi vet att även en kort tids exponering och liten fibermängd kan ge upphov till skador. Riskerna är således väl kända. Flera tusen arbetare har redan fått asbestskador av olika slag. Detta är bara början. Det kan ta flera år innan skadorna upptäcks, och framöver kommer sannolikt också allt fler skador att upptäckas, som ett resultat av den stora asbesthanteringen under 1960 och 1970-talen. För var dag som går utökas den skara som kan komma att drabbas av dessa plågsamma lungförändringar. Detta kommer att pågå så länge som asbest används, om än i liten omfattning. Jag är glad för att arbetsmarknadsministern nu verkligen har tagit tag i detta omfattande asbestproblem genom att tillsätta en kommission, som skall handla och arbeta snabbt. I motioner till föregående riksmöte krävde jag tillsammans med andra socialdemokrater ett förbud mot användning av asbesthaltiga bromsbelägg. Detta föranledde regeringen att ge arbetarskyddsstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att införa ett generellt förbud mot försäljning av nytillverkade bilar med asbestbelägg. Nu föreligger ett förslag till ett sådant förbud mot försäljning av nytillverkade personbilar och motorcyklar med asbestbelägg. Det är bra. Men är det inte möjligt att införa det tidigare? De som arbetar med tillverkning av bromsbelägg har uppfattningen att detta vore möjligt. Trögheten kan bero på att produktionskostnaden är högre för asbestfria belägg, men i gengäld är hållbarheten längre. Konsumenten får inte ökade kostnader på sikt. Tyvärr upplever många att det inte finns något val. Jag tror att många fordonsägare skulle välja asbestfritt om de kunde. Det finns fortfarande problem när det gäller tunga fordon. Men vid flera platser pågår det försök med asbestfria material, bl.a. i Göteborg och i Södertälje. Produkttillverkaren intygar att de asbestfria bromsbeläggen håller måttet. Men det räcker inte, utan också fordonstillverkaren måste godkänna ersättningsmaterialet. Några sådana godkännanden har ännu inte förekommit. Givetvis får man inte göra avkall på trafiksäkerheten. Men de erfarenheter som redovisats pekar inte på att trafiksäkerheten skulle minska. Tvärtom har de som kört asbestfritt uttalat att det har fungerat bra. Även för packningar finns ersättningsmaterial. Men packningar som utsatts för höga tryck i kombination med höga temperaturer uppfyller inte kraven på säkerhet. Detta är inte tillfredsställande, varför jag förutsätter att en vetenskaplig utprovning snarast kommer till stånd. Det är min förhoppning att den tilltänkta kommissionen ser detta som en mycket viktig uppgift. Även inom detta område är det nämligen nödvändigt med ett förbud mot att använda asbest. Det behövs forskning och utveckling för att all asbesthantering skall kunna stoppas. Enligt min mening måste allt pågående arbete med att utveckla asbestmaterial genast upphöra. Sådant utvecklingsarbete medför inte bara en samhällekonomisk förlust, utan det måste också bli företagsekonomiskt olönsamt framöver. Arbetstagarnas skyddsombud ställs ofta inför svåra situationer när arbetsgivaren ges möjlighet att avgöra om ersättningsmaterial har goda egenskaper eller ej. Här ställs uppgifter om produkters tekniska prestanda mot kravet på en tillfredsställande arbetsmiljö för arbetarna. Jag vill konstatera att arbetsmarknadsministerns samlade grepp är välkommet — en kommission som snabbt tar till vara alla möjligheter att planmässigt få bort asbest i all nytillverkning samt i de befintliga miljöerna. Det måste bli början till slutet för all asbest. Så till min andra fråga, som gäller det äldre bilbeståndet. Efter överläggningar mellan arbetarskyddsstyrelsen och trafiksäkerhetsverket kom en regeländring till stånd den 1 maj 1984. Denna syftade till att underlätta för byte till asbestfria bromsbelägg vid första byttillfälle. Dock blev det inte så. Regeländringen uppfattades så som om det skulle vara fullt tillräckligt om tillverkaren av en reservdel garanterade prestanda och att villkoret var att inte någon ändring skedde i fordonets grundkonstruktion. Med dessa premisser skulle någon ny registreringsbesiktning ej behöva göras av fordonet. Det uppstod emellertid oklarheter om gällande krav. Var det de som avsågs i F 118, normer för bromsprov vid typbesiktning, som skulle gälla? Om reservdelsfabrikanten garanterar att hans asbestfria produkter håller samma prestanda, då skulle det kunna anses att det finns godtagbara ersättningsprodukter, och i och med det skulle förbudsparagrafen vara användbar fullt ut. Men, som sagt, så enkelt är det inte. Bilar som typgodkänts med asbestbelägg måste troligen registreringsbesiktigas om byte sker till asbestfritt belägg och vice versa. Nu ger arbetsmarknadsministern besked om att det inte längre finns några tvistigheter på den här punkten. Men av svaret framgår inte vad som gäller. Jag vill ha ett förtydligande på den här punkten.

Herr talman! Ett av mina första minnen som nybliven riksdagsledamot är en debatt kring just asbestproblemet. Det hänför sig till den tidpunkt för ungefär 13 års sedan då en kommunistisk ledamot sökte få till stånd en debatt kring farorna med asbest. Jag glömmer inte hur nonchalant hans varningar i det sammanhanget bemöttes från olika håll, bl.a. från socialdemokratiskt regeringshåll. Nu har dess bättre allt fler fått upp ögonen för dessa faror, som så skickligt har sökt döljas av dem som har ekonomiska vinstintressen på detta område. De som har ekonomiska vinstintressen har struntat i sina arbetares hälsa och har utsatt dem för den livsfarliga asbesten i deras dagliga arbete. Man kan inte låta bli, herr talman, att uppröras över den nonchalans, den cynism som har funnits i vårt samhälle då det gäller de här frågorna. Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Av det framgår bl.a. att man kommer att vidta åtgärder för att alla som behöver det eller anser sig vilja ha det skall få ordentliga undersökningar. Det är glädjande att notera att man åtminstone har kommit så långt att man nu är beredd att vidta den åtgärden. I likhet med min partikamrat Lars-Ove Hagberg vill jag ändå avvakta hur pass effektivt och hur pass bestämt de här anvisningarna kommer att utformas innan jag bedömer dem.

Den debatt som har förts de senaste månaderna har varit viktig. Debatten har förts i pressen, och inte minst Aftonbladet har på ett föredömligt sätt tagit upp och belyst de här frågorna. Det är också glädjande att regeringen i det här sammanhanget redovisar några konkreta åtgärder och förslag. Men som Lars-Ove Hagberg redan har sagt — och det menar också jag — så är de alltför vaga. De är alltför obestämda i sin utformning när det gäller att kunna stilla den stora oro som finns bland tiotusentals, ja hundratusentals arbetare i det här landet vilka har blivit exponerade i olika sammanhang av asbest. Av illustrationen som arbetsmarknadsministern visade beträffande nedgången av asbestimporten kan man möjligen få uppfattningen att riskerna med den livsfarliga asbesten skulle ha reducerats lika mycket som importen har reducerats. De uppskattningsvis 500 000 ton, dvs. en halv miljon ton, asbest som har importerats under de senaste 30 åren är emellertid inte borta. Asbesten finns kvar till största delen. Den finns i byggnadsmaterial, i bilar, bussar, tåg och fartyg. Den finns i ångpannor, värmepannor och ledningar, i ventilationstrummor och ventilationsanläggningar. Den finns kvar i snart sagt hela vår miljö — på arbetsplatser, i bostäder, samlingslokaler och idrottsanläggningar. Asbesten finns kvar vid rivningar, omoch tillbyggnader. Det finns massor av inbyggd asbest i våra byggnader, i golv, ventilationsanläggningar, isoleringar och fasader. Därför måste, som vpk föreslagit, en inventering göras av befintlig asbest. Inventeringen skall följas av ett program för avveckling och utbyte till annat material i de fall där betydande risker finns för asbestskador och också för luftföroreningar från asbest. Ett sådant program bör kopplas till och rymmas inom det tioåriga bostadsförbättringsprogrammets, det s.k. ROT-programmets, ram. När husen skall rivas eller byggas om måste arbetarna hela tiden skydda sig mot asbestdammet. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter för hur arbetarna skall skyddas är ganska rigorösa. Men problemet är att det finns rivningsföretag som inte följer bestämmelserna, och det är svårt att beivra detta. Att bryta mot bestämmelserna är olagligt, men något straff utmäts inte. Det är, som någon har sagt, som att gå mot rött ljus — det är inte tillåtet, men det bestraffas inte. Här behövs, som såväl Byggnadsarbetareförbundet som vpk har påpekat och krävt, både straff och en auktorisation av dem som skall få göra asbestsaneringar. Vi vet att nära 4 000 svenska arbetare har skadats av asbest, och det kommer nya larmrapporter nästan varje dag. Flera tusen människor hotas av asbestos, cancer och andra lungsjukdomar. Mindre nogräknade byggnadsentreprenörer och rörfirmor ser en svällande och lönsam marknad i samband med ROT-programmet. Fastighetsägare och villaägare som skall byta ut gamla pannor och rör struntar i att de är isolerade med asbest och därför extremt farliga att riva i. De låter sina anställda jobba utan att anmäla till yrkesinspektionen att det handlar om asbestjobb, utan att lyda skyddsreglerna och utan att ens tala om för de anställda vad det är fråga om. Det här är ett problem, och arbetsmarknadsministern har tagit upp det i interpellationsoch frågesvaret. Det är fråga om det inte snabbt måste komma ett konkret förslag som innebär krav på auktorisation av de firmor som skall få jobba med asbest. De måste ha ordentlig utrustning för sina arbetare, ordentliga maskiner och materiel för utsugning samt ordentlig utbildning för dem som skall jobba. Det blir dyrt — i många fall mycket dyrt, eftersom man måste gå så försiktigt fram när det gäller asbestsanering. Men det är självfallet nödvändigt, och det kan aldrig bli för dyrt, att skydda människors hälsa mot det fruktansvärda som asbestsjukdomen innebär. Nu anser sig kommuner och statliga institutioner oftast tvingade att anta de lägsta anbuoen i samband med de saneringar och omoch tillbyggnader som omfattar asbestarbete. Det gör att mindre nogräknade företag anlitas, s.k. skuttar, som ofta river ut asbestmaterialet utan att ta några som helst hänsyn vare sig till dem som jobbar, till dem som vistas i lokaler intill, eller över huvud taget till några människor, med tanke på de faror som detta arbete är förenat med. De kan naturligtvis göra detta arbete till ett mycket lägre pris.

Jag ville, herr talman, med detta försöka ge ett bidrag till denna diskussion också då det gäller mera konkreta, aktuella åtgärder. En inventering behövs, och den bör kunna utföras av resp. kommun på det sätt som bl.a. har påbörjats av fastighetsförvaltningarna i Malmö och Göteborgs kommuner. Men det räcker inte att göra en sådan inventering, utan den måste följas upp med att man snarast möjligt tar itu med att byta ut den asbest som finns och att man successivt ersätter den med annat, ofarligt material. Det här kommer att kosta pengar, och kanhända blir det också nödvändigt att se över de bidragsoch lånebestämmelser som finns då det gäller de s.k. ROT-lånen — lån för omoch tillbyggnader samt reparationer av vårt bostadsbestånd. Men jag menar att det även här måste gälla att man inte får av ekonomiska skäl dra sig för att vidta sådana här åtgärder och genomföra sådana här beslut. Till det är detta alltför viktigt, alltför betydelsefullt. Herr talman! Jag vill också gärna göra en kommentar till det som arbetsmarknadsministern har sagt alldeles i slutet av interpellationssvaret beträffande att asbestfrågan kommer att behandlas i den internationella arbetsorganisationen ILO:s årskonferens i Gendve i sommar. Sverige kommer vid det mötet att mycket starkt driva frågan om förbud mot asbest och asbesthaltiga material. Det är bra. Men samtidigt har vi i massmedia, för tre veckor sedan, kunnat ta del av uppgifter från just ILO och från Georg Kliesch, som är arbetsmiljöchef på ILO. Han har till Dagens Nyheter sagt att vi måste leva med asbest. Det är inte aktuellt med något förbud. Vi vet också att arbetsgivarna vid det första expertmöte man hade, 1981, hävdade att man kunde ifrågasätta om asbest över huvud taget skulle betraktas som ett hälsofarligt ämne. Det var först efter förhandlingar som parterna då kunde ena sig om att asbest verkligen är farligt. Jag nämner detta för att uppmärksamma att man inte skall lita på åtgärder från internationella arbetsorganisationer, i det här fallet från ILO:s sida. Det är en uppgift för vårt land med utgångspunkt i det vi känner till. Vi känner till tillräckligt mycket för att nu snabbt, konsekvent och ordentligt ta itu med och driva de här frågorna och för att ta itu med denna skandal. För det är egentligen skandal att detta har fått fortgå så länge i vårt svenska samhälle, med tanke på de resurser och de upplysningar som finns på det här området. Efter alla de varningssignaler och undersökningar som har kommit under de senaste 15-20 åren är det nu dags att sätta stopp för denna skandal. Det är dags att göra slut på denna livsfarliga produkt, för de svenska arbetarna, i våra hem, i våra bostäder, på våra arbetsplatser och i hela vår miljö.